Herr talman! Jag hade hoppats att statsministern skulle ta tillfället i akt och i denna debatt för det första ge besked om socialdemokraternas politik efter valet och, för det andra, räta ut alla de frågetecken som under den senaste veckan har uppstått beträffande regeringens och sitt eget agerande i Ebbe Carlsson-affären. På den första punkten sade han ingenting. Hans anförande var i detta avseende en upprepning av de tirader över borgerligheten som numera tillhör standardingredienserna i ett Ingvar Carlsson-tal. På den andra punkten sade han något, men inte allt. Ingvar Carlsson sade att jag hade uttryckt farhågor för en polisstat. Det är fel. Det är inte däri som min oro ligger, och det var inte det som jag sade. Vad jag sade är att jag är djupt oroad över att det från framträdande håll inom landets största parti förs resonemang som visar att man inte har full respekt för lagar, rätt och ordning och där man glorifierar s.k. okonventionella metoder och operationer i eller bortom lagens utmarker. Detta är oroande. Det är inte fråga om en polisstat. Det är en rättslös stat, som drabbar alla och praktiskt taget urskillningslöst. Jag menar att vi har ett gemensamt ansvar för rättssamhället och dess värderingar. Därför blir man oroad, när statsministern är tyst, när LO-chefen säger sådana upprörande saker som han gjorde häromdagen och när den socialdemokratiske partisekreteraren — som gärna kan läggas till församlingen — svävade så tydligt på målet när han fick frågan om huruvida ändamålet helgar medlen. I dag går statsministern något längre i sin kritik av Anna-Greta Leijon. Han antyder nu att brevet i dess helhet var felaktigt. Jag noterade att statssekreteraren Sten Heckscher i ett offentligt uttalande i går sade att brevet var ett grovt fel. Jag tror inte att det i modern tid i Sverige finns något exempel på att en statssekreterare offentligt har kritiserat sitt statsråd så hårt som i detta fall. En fråga som inställer sig är om det verkligen var statsministerns mening att som högste politiska företrädare för rättssamhället Sverige behålla en person som hade begått grova fel, också enligt uttalanden av hennes egen statssekreterare. Brevet var dokumentet som visade på uppdraget till Ebbe Carlsson och det som band regeringen till denna operation i lagens utmarker. Därmed kom det att handla om ministerstyre, åsidosättande av rättegångsbalken och om att åsidosätta alla slutsatser från Edenmankommissionen. Det handlar därmed om att det i dag har uppstått en förtroendekris i fråga om socialdemokratins uppslutning kring rättsstaten. Jag noterar med tillfredsställelse att statsministern — även om detta borde vara en självklarhet — säger att det skall finnas ovillkorlig respekt för alla lagar, regler och förordningar. Men om det skall råda ovillkorlig respekt — och det skall gälla alla i detta samhälle — kunde han då verkligen tolerera en justitieminister som begick vad som även med statssekreterarens ord var grova fel? Och detta i den kanske allra viktigaste fråga som detta statsråd hade att handlägga, nämligen organisationen av jakten på dem som mördade statsminister Olof Palme. Det är förvånande att statsministern fortfarande tar så lätt på det som faktiskt har inträffat. Också jag tillhörde dem som förra hösten hade mycket positivt att säga om Anna-Greta Leijon, det vet Ingvar Carlsson. Det hade jag också, även detta känner statsministern till, vid de två interna överläggningar vi hade — Ingvar Carlsson var bara med på en av dem. Jag litade på något sätt på henne. Det var också därför som min personliga besvikelse blev så stor i fredags, när jag insåg vidden av det som faktiskt hade hänt. Visst hade hon, som statsministern sade, börjat antyda att man skulle avskaffa det fullständigt huvudlösa systemet med halvtidsfrigivning inom kriminalvården. Vi moderater var för övrigt det enda parti som var emot det när detta förslag från den socialdemokratiska regeringen gick igenom i denna kammare 1983. Det var hög tid att vi fick en justitieminister som något begrep hur felaktigt detta var. Men vi måste samtidigt konstatera att krisen för den svenska rättsstaten har fortsatt att fördjupas sedan 1982. Man har inte gett polisen tillräckliga resurser. År efter år har man försvagat polisen. Man har genom halvtidsfrigivning och annat förflackat kriminalpolitiken. Därför blir jag indignerad, när jag finner att man i en situation där rättsväsendet verkligen behövs tar sin tillflykt också till privatfinansierade operationer av närmast piratkaraktär i lagens utkanter. Det är fråga om en kris för vårt samhälle. Jag tycker att statsministern kanske hade kunnat vara ännu tydligare. Hade han verkligen varit beredd att som främste politiske representant för vårt rättssamhälle tolerera en person som enligt statssekreteraren hade begått grova fel när det gäller den allra viktigaste fråga som hon och den regering och den statsminister hon företrädde hade att handlägga? Om vi inte begär att ett statsråd som begår grova fel får ta konsekvenserna, kan vi inte heller begära att de medborgare som begår grova fel får ta konsekvenserna.

Herr talman! Jag har en känsla av att Ingvar Carlsson äntligen börjar inse vidden av de fel som hans förra justitieminister begick. Ingvar Carlsson vill inte längre bagatellisera de fel som hon gjorde sig skyldig till. Därmed utgår jag ifrån att han inte heller längre vill kalla det för småaktighet från vår sida, när vi drev saken på det sätt som vi gjorde. Jag tycker att det är klokt av statsministern att så entydigt som han här ändå gjorde ta avstånd från innehållet i hela brevet och inte hävda att det bara var någon formulering i brevet som det var fel på. Det var faktiskt vad Anna-Greta Leijon själv hävdade så sent som i förrgårkväll i Magasinetprogrammet, då hon fick möjligheter att utförligt lägga ut texten om hur hon såg på de här sakerna. Till det kommer den omständighet som jag påtalade förut, nämligen att hon försökte dölja det hon höll på med. Hon diarieförde inte handlingen. Jag tolkar det så, att hon inte ville visa upp för någon annan vad hon sysslade med. Att hon — som jag också påpekade — då riksåklagaren besökte henne den 11 maj, en vecka efter det att brevet hade utfärdats, nekade till att Ebbe Carlsson var någonting annat än en privatperson tyder också på att hon ville dölja det hon höll på med. Ingvar Carlsson sade att rikspolisstyrelsen redan hade kontakt med Ebbe Carlsson när Anna-Greta Leijon fick kontakt med honom. Det är alldeles riktigt att en sådan kontakt hade föregått kontakten mellan Ebbe Carlsson och Anna-Greta Leijon i det här ärendet, men det gör det ju ännu mer förvånande att Anna-Greta Leijon på detta sena stadium, i början av maj, ingrep och själv utfärdade ett rekommendationsbrev, om hon menar att kontakten mellan spaningsledningen och Ebbe Carlsson redan var etablerad. Till allt detta kommer ytterligare en omständighet som jag inte berörde i mitt huvudanförande, nämligen att Anna-Greta Leijon vid minst två tillfällen vilseförde ena gången mig personligen och andra gången partiledarna. Vid det senare tillfället var för övrigt Ingvar Carlsson själv med. Det är klart att det innebär ett betydande grundskott mot det förtroende som finns i partiledarkretsen, om vi inte skall kunna lita på de besked som vi får från statsråden. Det är viktigt att vi kan ha öppna och förtroliga samtal. Jag tror inte att Ingvar Carlsson över huvud taget kan ge några exempel på att vi på ett felaktigt sätt har använt de förtroenden som vi har fått. Därför har vi också valt att lita på statsråden, vilket jag — felaktigt nog — gjorde efter det att jag hade fått besked av Anna-Greta Leijon förra onsdagen. Så till ett annat ämne, herr talman! Statsministern tog upp energifrågan i sitt anförande och hävdade att det skulle vara äventyrligt att låta energiproducenterna själva bestämma om när kärnkraftverken skulle stängas av. Jag tycker att det är långt mer äventyrligt att, som regeringen är beredd att göra, överlåta prisbildningen till marknaden. Jag tycker nämligen att just priset i det här skedet är det viktigaste instrumentet vi har till vårt förfogande för att stimulera hushållning och sparande på energiområdet och utveckling av ny energisnål teknik. Detta instrument avhänder sig socialdemokraterna och säger att det får marknaden sköta — det enda beslut vi tar är att två reaktorer, av skäl som man inte kan redovisa öppet, skall stängas av 1995 och 1996. Ingvar Carlsson antydde att det förhållandet att man stänger av dem tidigare än vad man någonsin har planerat skulle innebära att det blir lättare att klara omställningen. Jag kanske får be Ingvar Carlsson att närmare utveckla det argumentet, för jag förstår det uppriktigt sagt inte. Så till skatterna. Jag ställde en fråga till Ingvar Carlsson som jag inte fick något svar på. I stället läste Ingvar Carlsson ur en artikel i Affärsvärlden som säkert är mycket intressant men som i sammanhanget var föga relevant. Den fråga som jag ställde var denna: Kan Ingvar Carlsson lova att den utbyggnad av föräldraförsäkringen som socialdemokraterna har aviserat skall komma i valmanifestet om några dagar inte kommer att finansieras med höjda skatter? Jag ställer den frågan mot bakgrund av att Ingvar Carlsson i en debatt som vi hade här i kammaren för inte så länge sedan sade att målet för socialdemokraterna är att sänka skattetrycket, mätt som skatternas andel av BNP, från dagens nivå på drygt 55 9o ned till 51,5 96. Sedan Ingvar Carlsson gjorde det uttalandet har alla steg som tagits gått i motsatt riktning. Därför är det naturligtvis intressant att veta när socialdemokraterna tänker sluta höja skatten. När skall vägen mot 51,5 96 i skattetryck anträdas? Det skulle vara intressant för kammaren och inte minst för väljarna att få besked på den punkten. För att man någonsin skall kunna nå det målet är det naturligtvis viktigt att man inte genomför dyra reformer som kostar flera miljarder kronor och finansierar dem skattevägen. Därför vill jag upprepa frågan till Ingvar Carlsson: Kan Ingvar Carlsson lova att den reform som nu planeras inte skall finansieras med höjda skatter? Sedan vill jag till sist gratulera Ingvar Carlsson till att i sitt anförande på ett utmärkt sätt ha sammanfattat de borgerliga partiernas skattepolitik: lägre skattesatser och rimligare beskattning av kapitalinkomster, enklare skatteregler, bättre kommunal skatteutjämning, rättvisare fördelning av skattebördan och minskat utrymme för fiffel och fusk.

Herr talman! Från rättsstatens synpunkt är det väsentliga i den här debatten — det måste upprepas gång på gång — att alla handlar enligt de spelregler som har lagts fast i lag, alltså under lagarna. Rättegångsbalken ger klara regler om åklagarnas och polisens uppgifter. Att lägga fast dem var en särskilt viktig uppgift vid rättegångsreformen för snart 40 år sedan. Vad regeringen eller ett enskilt statsråd får eller inte får göra borde rimligen stå klart för personer som under många år har tillhört regeringen på olika poster. Mot dessa spelregler har det syndats gång efter annan i Palmeutredningen. Den här debatten för vi ju inte för ro skull. Vi har försökt inte att ha överseende med regelbrotten men att söka samverkan. Vi har t.o.m. anklagats för att ha samlingsregerat när vi har försökt undanröja problem för den utredningsverksamhet som är svår men som måste genomföras i spaningen efter Olof Palmes mördare. Vi har alltså från centerns sida velat undvika att ta strid, en strid som drar in denna nationella tragedi i den politiska kampen mellan partierna. Men då det mer än två år efter mordet kommer fram sådana här saker, att justitieministern arrangerar egen spaning vid sidan av den ordinarie förundersökningen, med anlitande av privatpersoners pengar, utfärdar ett rekommendationsbrev som i realiteten är ett uppdragsbrev, då finns det inte längre några ursäkter, då måste man sätta stopp. Jag skall gärna erkänna att jag liksom många andra beundrade Ingvar Carlssons sätt att klara den svåra krisen efter mordet på Olof Palme, men jag har haft mindre förståelse för Ingvar Carlssons agerande i den här saken. Jag skall inte här upprepa vad jag redan har sagt, utan jag vill i stället vända sökarljuset mot den socialdemokratiska riksdagsgruppen och vänsterpartiet kommunisterna och deras uppträdande nu i konstitutionsutskottet. Uppriktigt sagt förstår jag det inte. Om vi har en öppenhet och en vilja till samförstånd i vårt samhälle, där vi försöker klara av svåra problem och där t.o.m. den socialdemokratiske partiordföranden säger att regeringskansliet är berett att ställa allt material till förfogande för konstitutionsutskottet och att göra det omedelbart och långt före valet, varför är man då rädd för att åstadkomma en granskning? Det är obegripligt. Den kritiken är dock inte riktad mot Ingvar Carlsson, för det är inte i det här sammanhanget Ingvar Carlsson som statsminister som skall ge order. Men när partiordföranden säger detta här, så borde väl en och annan i denna kammare ta intryck av det. Och det vore bra om vi senare i den här debatten fick klart för oss hur landet ligger. Det är naturligtvis viktigt att statsministern också i rollen som partiordförande är beredd att skapa klarhet, ta kommandot, se till att all privatdeckarverksamhet med okonventionella metoder — eller var det nu handlar om — inom eller utanför lagens råmärken undanröjs. Därför vill jag uppriktigt säga att jag är glad över de besked som statsministern här lämnade på de frågor som jag ställde. Han svarade ett klart nej — och bekräftade därmed sin partisekreterares uttalande — när det gäller polisiär verksamhet i socialdemokratisk regi. Och han sade klart nej, med tillägget ”inte vad jag vet”, när det gäller annan verksamhet av liknande karaktär. Jag noterade slutligen, som sagt, att han vill ha ett klarläggande — så långt det står i regeringskansliets makt — långt före valdagen. Jag vill nu gå in på andra saker som också har berörts i statsministerns inledningsanförande. Jag lyssnade naturligtvis också på den tidigare debatten med anledning av finansutskottets betänkande. När man berömmer sig av att den svenska ekonomin är så stark i dag, så stämmer alltså inte detta med vad den internationella organisationen OECD har sagt så sent som i dag från Paris. Jag utgår naturligtvis ifrån att det är baserat på uppgifter här hemifrån. Som jag sade i min inledning sammanfattade man situationen så, att det fanns väldigt många problem — överhettning, sjunkande hushållssparande, negativ externbalans, inflationsökning, ökat skattetryck, stort gap mellan svensk och internationell ränta, snabbare ökning av lönekostnaderna än i konkurrentländerna, och därmed minskad konkurrenskraft och förlorade marknadsandelar. Det som man lyfte fram är alltså den höga sysselsättningen, den låga arbetslösheten. Och som det sagts här i dag är naturligtvis 1,5 90 oerhört litet i ett internationellt perspektiv. Men det går inte att generellt vara så positiv. Ingvar Carlsson sade att fakta talar för sig själva kring ekonomin. Låt mig knyta ihop de här två debatterna med att säga att det vore bra om samma synsätt kunde prägla hela den politiska verksamheten.

Herr talman! Jag tvingas konstatera att Carl Bildts insats i dagens debatt blir mer och mer besynnerlig. I sin inledning sade Carl Bildt följande: I dag är det kanske någon invandrargrupp som med s.k. okonventionella metoder skall avlyssnas, enligt principen att ändamålet helgar medlen. I morgon är det kanske någon annan grupp som de s.k. okonventionella metoderna skall tillämpas på. En vacker dag kanske det gäller oss alla. Då är det en polisstat det handlar om, Carl Bildt! Det är det rätta ordet, och jag förstår inte varför Carl Bildt hade denna beskrivning om han inte avsåg att framkalla just denna bild, och dessutom som ett resultat av en socialdemokratisk politik. Det är en oförskämdhet, Carl Bildt! Vi har byggt det här samhället och gjort ett och annat misstag, men beskyll oss icke för att åstadkomma en Prot. 1987/88:137 polisstat! 9 juni 1988 2 Carl Bildt fortsätter i ganska uppskruvat tempo att tala om rättssam Den ekonomiska poll: Men jag ställde faktiskt en fråga. Den ledamot av denna kammare som len mage förmodligen före någon annan — enligt egen utsago — kände till att Ebbe Carlsson hade engagerats i privatspaning var Anders Björck. Varför skedde ingenting när Anders Björck inte fick igenom en granskning i konstitutionsutskottet? Det var ju enligt er egen beskrivning hela rättssamhället som höll på att rämna! Sitter ni med armarna i kors när rättssamhället håller på att rämna? Det får väl ändå vara någon konsekvens, någon rim och reson när man i Sveriges riksdag riktar den här typen av anklagelser. Bengt Westerberg, jag har inte bagatelliserat — såvida inte Bengt Westerberg menar att jag sade att det är mänskligt att göra ett fel. Det tycker jag nämligen. Jag är litet orolig över utvecklingen — man kanske kommer att uppleva det så att politiker måste i varje del vara ofelbara. Det kommer vi aldrig att klara — och jag är t.o.m. litet rädd för människor som är helt ofelbara. Jag tror att vi måste respektera en viss mänsklighet i politiken, men givetvis får det icke — jag understryker detta — begås brott mot lagar och förordningar. Därför var det så viktigt för Anna-Greta Leijon att konstatera att den verksamhet som eventuellt skulle ske från Ebbe Carlssons sida skulle ske på polisens ansvar, och åklagarna måste informeras. Så över till kärnkraften. Det stora bekymret med folkpartiets linje är att den kommer att innebära att alla aggregaten kommer att avvecklas omkring år 2006-2008, och det kommer att bli totalt kaos med energipolitiken om ni väljer den linjen. Marknadskrafterna klarar inte av en så stor omställning som det innebär att ställa om hela vårt energisystem. I fråga om skatterna: Om ni i folkpartiet tycker som socialdemokraterna, är det naturligtvis utmärkt, för då har vi en stabil parlamentarisk majoritet. Men vi tycker inte som moderaterna i skattefrågan. Vi har aldrig kommit överens med dem i skattefrågor — vi kommer inte att göra det i frågan om den kommunala skatteutjämningen, t.ex. — och då kvarstår med förnyad styrka: Hur skall en borgerlig regering kunna komma överens om skattepolitiken? Till den fråga som Bengt Westerberg ställer igen är mitt svar, där jag refererade från Affärsvärlden: Under den efterföljande socialdemokratiska regeringstiden har utgiftsandelen minskat med omkring 5 procentenheter, dvs. omkring 50 miljarder kronor i dagens penningvärde. Naturligtvis måste man skilja mellan utgiftstryck och skattetryck. Vi får betala räntor på 50-60 miljarder kronor för borgerliga låneskulder, och därför är det klart att vi har haft det besvärligt med skattekvoten, men långsiktigt tror jag vi kommer att kunna sänka den. Till det konkreta förslaget om våra åtgärder när det gäller föräldraförsäkringen skall vi återkomma. Herr talman! Vi har alltså tre månader till valet, då medborgarna skall välja mellan en socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Nu har vi den avslutande riksdagsdebatten, då vi rimligen borde få beskeden. Men vilka 101 besked får vi från den borgerliga sidan? Jo, att man är emot socialdemokratin, att man vill avveckla löntagarfonderna, att man vill införa vårdnadsbidrag. Riskerna med en borgerlig majoritet börjar redan på ett annat plan, redan dagen efter valdagen, då man skall börja diskutera: skall vi ha en trepartiregering, en tvåpartiregering eller en enpartiregering? Sedan skall man börja diskutera vem som skall bli statsminister, och Gösta Bohman har ju redan angivit tonen genom att säga att blir moderaterna största parti skall de ha statsministerposten. Och sedan skall man börja träta om departementen, om vem som skall sitta där och vem som skall sitta där. Så skall man förhandla om energipolitiken, skatterna — som man redan har börjat med här i dag —, bostadspolitiken, försvarspolitiken, regionalpolitiken, sjukvårdspolitiken, matmomsen, jordbrukspolitiken — för att bara nämna några av de viktigaste sakfrågorna. Allt detta skall ni klara av innan ni den 4 oktober lägger fram en regeringsdeklaration, där ni ju rimligen måste behandla de här frågorna. På den tiden skall ni alltså bilda regering, utse statsminister och komma överens om alla de här frågorna, för ni har gjort precis det som borgerliga tidningar har varnat för: ni har skjutit allt detta framför er och tänker skjuta det över valdagen också. Sedan skall ni den 1 december ha budgeten klar. Det blir som under de tidigare sex åren då ni satt där, att ni kommer att skjuta alla svåra problem framför er — och det är den sämsta av alla lösningar. Det är ju nästan symboliskt att de borgerliga partierna kallar sig de icke-socialistiska partierna, som strävar efter en icke-socialistisk regering. Man saknar alltså ett eget, positivt alternativ. Därför blir det en icke-politik. Detta är det faktiska resultatet av hela er uppläggning.

Perioden 1982-1988 kan sammanfattas i ord som ökade industriinvesteringar, starkare ekonomi, höjda reallöner, rekordlåg arbetslöshet och reformer för ökad trygghet — ta bara delpensionen, vilken oerhörd frihetsfråga för många arbetare och tjänstemän i det här landet! — reformer som har ett så stort värde inte bara socialt utan också för att skapa frihet för människorna och framtidstro. Borta är ju alla tankar om att Sverige höll på att bli en andra rangens industrination. Det sjuder av verksamhetslust, optimism och framtidstro. T.o.m. våra ideologiska motståndare, som de stora företagarna oftast är, säger, om de får göra det i hemliga SIFO-undersökningar: Det är nog säkrast med en socialdemokratisk regering — inte därför att de tycker om vår fördelningspolitik, utan därför att de vet att Sverige kommer att skötas på ett bra sätt och att Sverige kommer att kunna utvecklas på ett bra sätt om vi har ansvaret. Herr talman! I min inledning har jag alltså redovisat hur en socialdemokratisk regering vill arbeta vidare. Nästa vecka kommer det socialdemokratiska partiet att lägga fram sitt valmanifest och därmed ytterligare precisera vårt — Prot. 1987/88:137 partis politik för framtiden, hur vi vill förvalta ett eventuellt förtroende från — 9 juni 1988 de svenska väljarnas sida. Jag tror att debatten precis som i dag kommer att handla om socialdemokratins politik. Det tycker vi är utmärkt, det visar vilken betydelse även våra politiska motståndare tillmäter våra förslag. Det visar inte bara att vi har en ideologi som människorna är intresserade av utan också att man upplever att det är vi som har preciserat hur vi vill driva arbetet vidare. Ändå vore det ju intressant om vi här, i denna avslutande debatt inför ett val, kunde få höra ett enda ord om vad som är ett borgerligt alternativ. När vi nu går in i en valrörelse har jag icke hört — och jag tror inte någon har gjort det — ett enda ord om vad den samlade borgerligheten står för. Det är, herr talman, någonting ganska fantastiskt!

Herr talman! Sin vana trogen ägnade statsministern en mycket stor del av tiden åt att tala om de borgerliga regeringsåren och borgerlig politik. Jag skall inte gå in på den diskussionen. Den har vi fört vid många tillfällen i denna kammare — den är en av de raspigaste skivorna i statsministerns samling. Jag vill bara säga en sak: Under de borgerliga åren hade vi inga rättsskandaler, inga affärer och ingenting av den dubbelmoral som så mycket har försänkt oss i dimbankar under dessa socialdemokratiska regeringsår. En polisstat — för att återvända till den frågan — är nästan detsamma som att förstärka polisen in absurdum. Att ge denna polis extraordinära befogenheter är inte vad man kan anklaga socialdemokraterna för, och det har jag inte heller gjort. Vad socialdemokraterna har gjort sedan 1982 är ju att man har försvagat polisen, kriminalvården och de demokratiska instrument som skall upprätthålla lag, rätt och ordning. Därför är det så mycket mera oerhört att man i en situation som denna börjar förlita sig på operationer utanför polismakten, rättsordningen och delvis också lagens råmärken. Det är ju vad det hela handlar om. Visst har polisen rätt att under extraordinära betingelser fastlagda i lag och beslutade i demokratisk ordning i denna kammare t.o.m. avlyssna människors telefoner. Detta är någonting oerhört. Men vi har gett polisen den fullmakten i extraordinära lägen, efter beslut av domstol. Det som höll på att inträffa i det här sammanhanget var att en politiskt faktiskt sanktionerad grupp — delvis med regeringsmaktens sanktion och utrustad med ett rekommendationsbrev utfärdat av justitieministern och rikspolischefen — gav sig in på avlyssningsförberedelser, vid sidan av lag och rätt. Detta hotar rättsordningen. Detta har inte med polisstaten att göra, utan det har att göra med andra saker som är minst lika allvarliga men som faktiskt är av annan karaktär. Statsministern borde kunna se skillnaden. Låt mig bara göra ett tankeexperiment. Vad tror ni hade hänt i höst med denna lilla grupp kring Ebbe Carlsson och med det sanktionsbrev som han bar på sig? Tänk om denna grupp hade gått upp till en borgerlig justitieminister och sagt: Här är vi som har hemlig utrustning och hemliga lokaler. Här är vi som har bedrivit lagstridiga aktiviteter. Tror någon att man hade gjort det? Svaret är nej. Med en sådan grupp hade vi riskerat att få om än inte en hemlig 103 stat så ändå en dold organisation i vårt samhälle. Det är det oerhörda som höll på att inträffa och som delvis var sanktionerat, även om det urartade och senare blev uppdagat.

Så till de uppgifter som cirkulerat tidigare. Jag nåddes inte av dessa. Men hade jag nåtts av uppgiften om att Ebbe Carlsson bedrev privatspaningar, hade jag i och för sig inte blivit förvånad. Det är inget fel i det. Såvitt jag förstår bedriver också Herbert Söderström privatspaningar. Det är alltså inte det som är upprörande, utan vad som är upprörande är den officiella sanktionen av detta — möjligtvis också tillgången till hemliga handlingar och kanske t.o.m. information som tillhandahålls genom telefonavlyssning. Dessutom har vi det faktum att detta degenererat i ett direkt lagbrott på ett sätt som faktiskt hotar grunderna för rättssamhället. Det är för mig oerhört upprörande när man håller på att skapa hemliga organisationer för dold avlyssning av svenska medborgare och när detta på sina håll bemöts mer eller mindre lättsinnigt. Vi går till val om tre månader. Ingen av oss har något intresse av att dessa affärer hänger kvar. Men vi måste diskutera och även gå till roten med dessa. Annars kommer alltsammans bara att upprepas gång på gång, på samma sätt som tidigare under dessa socialdemokratiska regeringsår. Vi skall diskutera skatten, vården, vårdbidragen, barnfamiljerna, försvarspolitiken, Europapolitiken osv. Men samtidigt måste vi, som sagt, gå till roten med detta.

Ytterligare en mandatperiod med detta elände klarar vi faktiskt inte!

Herr talman! Statsministern säger att det är mänskligt att göra fel. Det är lätt att instämma i detta uttalande. Jag känner samma oro som han för ofelbara politiker, om det över huvud taget finns några sådana. Men det hindrar inte att vi alla måste vara beredda att i vissa situationer ta konsekvenserna av vårt handlande. Därför tycker jag att Sten Wickbom gjorde rätt när han avgick, att Karl Erik Eriksson gjorde rätt när han lämnade riksdagen och att det var rätt av Anna-Greta Leijon att avgå. Men skillnaden mellan de här olika fallen är att Anna-Greta Leijon inte avgick därför att hon insåg att hon hade gjort ett fel som innebar att hon borde avgå, utan därför att hon kände sig tvingad av en majoritet här i kammaren att göra det. Det viktiga som har tillkommit i dagens debatt är enligt min mening att Ingvar Carlsson efter några dygns betänketid har visat att han nu förstår att det som Anna-Greta Leijon gjorde inte var ett bagatellartat misstag. Det var alltså inte ett utslag av småaktighet när vi i oppositionen påtalade det och ställde våra krav, utan Anna-Greta Leijon gjorde sig faktiskt skyldig till ganska grova övertramp, till grova fel. Därför var det riktigt att hon lämnade jobbet som justitieminister. Så, herr talman, till de sakfrågor som har fått om än inte särskilt stort men ändå något utrymme i dagens diskussion. Ingvar Carlsson säger att folkpartiets energipolitik skulle innebära att kärnkraftverken stängdes av någon gång mellan 2006 och 2008 — återigen denna berömvärda precision från statsministerns sida. Ibland förstår jag faktiskt inte varifrån han får alla sina siffror. Jag för min del vågar inte säga exakt när reaktorerna skall stängas av. Det avgörande för mig är att alla reaktorer skall vara avstängda senast 2010, alltså vid den tidpunkt då vi har bestämt att kärnkraftsparentesen skall avslutas. Fram till dess vill vi föra en politik som innebär att möjligheterna ökar när det gäller att spara och att hushålla med energi samt att utveckla alternativ för både produktion och användning av energi. Den politik som regeringen nu har fått igenom i riksdagen ger inte tillräckliga förutsättningar för energihushållning och utveckling av energisnål teknik. Sedan till skatterna. Skälet till att jag och för övrigt vem som helst i denna kammare — utom möjligen Lars Werner och hans partivänner— kan instämma i det som sägs i det lilla avsnitt i Ingvar Carlssons huvudanförande som handlar om hur en skattereform skall utformas är att skrivningen är så allmänt utformad att vem som helst kan ansluta sig till den. Den ger ingen som helst information. Det var det som var mitt besked. Ingvar Carlsson ger alltså inte någon information alls före valet om skattereformens innehåll. ”Lägre skattesatser” — vad betyder det, Ingvar Carlsson? Hur låga skall skattesatserna vara? ”Rimligare beskattning av kapitalinkomster” — betyder det högre eller lägre skatter på kapitalinkomster? ”Enklare skatteregler” — ge ett exempel på en enklare skatteregel som skall införas, Ingvar Carlsson! ”Bättre kommunal skatteutjämning” — vad innebär det? Skall det bli större eller mindre skillnader mellan kommunerna? Skall skillnaderna mellan kommunerna avskaffas, eller skall kommunal beskattningsrätt accepteras i fortsättningen? ”Rättvisare fördelning av skattebördan” — vad betyder det? Innebär det att Ingvar Carlsson är beredd att utlova en skattereform som inte ger större skattelättnader för personer med högre inkomster än för personer med lägre inkomster? Det är ett förslag som han kritiserar moderaterna för litet längre fram i anförandet. De skisser som Kjell-Olof Feldt hittills har redovisat på detta område har precis samma profil som de moderata förslagen. Det beror inte på att Kjell-Olof Feldt skulle vara särskilt okänslig för fördelningspolitiska argument, utan det beror naturligtvis på att Kjell-Olof Feldt, som alla andra — också Ingvar Carlsson, hoppas jag — begriper att en marginalskattereform måste kortsiktigt innebära större skattelättnader för personer med högre inkomster än för personer med lägre inkomster. Skälet till att vi ändå förordar en sådan reform är naturligtvis inte att vi tycker att de som har höga inkomster är i särskilt behov av mer pengar, utan att vi tror att det på det sättet kan skapas dynamik i ekonomin, så att kakan växer och resurserna ökar och därmed allt det kan genomföras som vi är överens om att genomföra på sjukvårdsområdet, inom barnomsorgen och på det sociala området. Man kan inte, som Lars Werner gör, räkna upp alla grupper som finns i samhället — helst två gånger — och säga att alla skall få mer, men i praktiken förorda en politik som inte förmerar resurserna. Det är ingen tillfällighet att människor i alla kommunistländer är fattigare än människor i marknadsekonomier. Det är precis den framtiden som Lars Werner vill utlova åt svenska folket. Herr talman! Ingvar Carlsson säger att han i denna debatt inte har fått några besked om borgerlig politik. Det beror i så fall på att han lyssnar dåligt — vi kan nog ge precis lika klara besked som socialdemokraterna. Jag ställde just, utan att ens ha samrått med mina partiledarkolleger, i utsikt att alla skulle kunna ställa sig bakom Ingvar Carlssons mycket allmänna formuleringar om skatterna. Men det ger inte något alldeles klart besked från oss och inte heller från Ingvar Carlsson. På en rad punkter har vi under denna vår givit klara besked om vad borgerlig politik innebär. Det är en rad åtgärder för att öka valfriheten, generösare statsbidrag till fria skolor, statsbidrag också till enskilda daghem, vårdnadsbidrag, stimulanser av bostadsrätter, rättvisare reavinstbeskattning av bostadsrätter, osv. Det är en rad åtgärder för att stärka den enskildes rätt, att ta bort generalklausulen och bevissäkringslagen, grundlagsskydd för äganderätt, förbud mot kollektivanslutning, osv. Det är åtgärder mot våld och missbruk samt till skydd för miljön. Jag kan inte räkna upp alla de gemensamma reservationer och förslag som vi har lagt fram, men där har Ingvar Carlsson embryot till det regeringsprogram som vi skall presentera i oktober. Socialdemokraternas viktigaste argument i valrörelsen är de borgerliga åren. Det är verkligen ett underbetyg åt det egna valmanifestet, att som viktigaste argument ta en egen vrångbild av vad som hände för tio år sedan. Bättre upp, Ingvar Carlsson, annars blir det definitivt opposition i höst!

Herr talman! Jag vill också gärna inleda med att konstatera att statsministern när det passar överser med att Sveriges riksdag har ett flerpartisystem. Det är ganska självklart att vi i varje parti talar om vår egen politik i första hand. Det innebär inte att vi är omedvetna om kravet på samverkan i politiken. Det finns inget parti i denna kammare som har egen majoritet — det är nog ingen som egentligen tror att ett parti skall få det efter valet heller. Med anledning av ett par saker som har varit aktuella i debatten vill jag gärna säga att det är en viktig uppgift, i samband med händelseutvecklingen på rättsområdet, att hålla nära kontakt med den säpoutredning som pågår. Jag utgår också från — och jag vet att så är fallet — att de parlamentariker som deltar där måste ha full insyn och ta sin uppgift på mycket stort allvar. Det kräver naturligtvis betydande insatser att även sluten verksamhet skall kunna granskas parlamentariskt och visa öppenhet. En annan sak som har varit uppe i debatten och där jag noterade att vad som sagts i dag står i ganska klar motsats till tidningsuttalanden som har gjorts tidigare gäller avdragsbegränsningar i skatterna, som Ingvar Carlsson berörde. Han tycks inte vara beredd att gå vidare med avdragsbegränsningar annat än i fråga om de som följer av marginalskattesänkningar. Revolutionären Erik Åsbrink, som alltså vill göra skatterevolution, uttalar sig på ett annat sätt i Expressen, där följande fråga ställs: ”Men om avdragseffekten minskas från 50 till troliga 25 procent kommer lånekostnaden plötsligt att stiga kraftigt. Slår inte detta för hårt för villaägare med stora lån?” Erik Åsbrink svarar: ”Man får inte hänga upp sig på lånekostnaden. Det är nettoresultatet, vad som blir kvar när skatten är dragen, som räknas.” Här är det alltså mycket klara dissonanser. Det är väl ett av de besked som vi kan begära från socialdemokratiskt håll när det gäller inriktningen av skattepolitiken. Energipolitiken oroar också Ingvar Carlsson. Jag skall ge en eloge, i slutet av debatten — det gäller att vara generös inför sommaren. Jag tycker att socialdemokraterna har utvecklats i rätt riktning — det skall sägas rakt ut. Nu är det inte längre fråga om att bygga ut kärnkraft, utan socialdemokraterna har kommit till den andra fasen, som innebär att kärnkraften skall avvecklas. Det är bra. Alla går därmed i samma riktning. Alla har också lovat att respektera folkomröstningsresultatet, varför vi aldrig kan hamna i den turbulens som uppstod 1976-1978 och som jag satt mitt i, därför att jag fick det uppdraget. Det är en väldig styrka och en helt ny situation partipolitiskt, och jag hoppas att alla är klara över den inriktningen. Det gäller nu att skapa förutsättningar för kärnkraftens avveckling, och det skall vi göra. Låt mig konstatera att vi i centerpartiet arbetar för att skapa ett decentraliserat samhälle och för att värna rättsstaten, något som jag har varit inne på tidigare i dag, dvs. ett samhälle med rättvisa. Solidaritet är ett förpliktande ord, och solidariteten måste gälla att det skapas likvärdiga levnadsförhållanden i hela landet och rättvisa mellan rika och fattiga kommuner. Differentierad moms med sänkt skatt på maten kan vara ett sådant inslag. Det betyder mest för dem som lägger stort sett hela sin inkomst på konsumtion av nödvändighetsvaror. Vi måste värna om de svaga i samhället. Vi är alla svaga när hälsan sviktar, och därför måste vården ges nödvändiga resurser och vårdpersonalens villkor förbättras. Barn behöver omsorg, i första hand av sina föräldrar, efter föräldrarnas eget val, med rättvisa mellan föräldrar med olika ekonomiska förutsättningar eller olika situationer på arbetsmarknaden samt möjligheter att få ta del av den kommunala barnomsorgen. Självfallet skall det vara full behovstäckning för den kommunala barnomsorgen. De äldre måste ha trygghet och social gemenskap även när de har lämnat arbetslivet. De skall ha en rättvis del av standardutvecklingen. Solidaritet är också i det sammanhanget ett förpliktande ord. Skola och kunskaper är den viktigaste investeringen i framtiden, både för barn och ungdomar och för samhället som helhet. Högre utbildning och forskning måste förankras i olika delar av vårt land. Miljön avgör vår framtid. Vi måste ta ansvar nu, för vår generation. Men det räcker inte — vi måste också ta ansvar för kommande generationer. Centerpartiet går till val på ett program med denna inriktning. Vi står på egna ben i politiken, men vi inser behovet av samverkan. Därför är vi också beredda att lägga fast gemensamma program tillsammans med folkpartiet och moderaterna för att skapa ett trovärdigt regeringsalternativ. Vi eftersträvar nämligen en icke-socialistisk majoritet i det kommande valet 1988.

Herr talman! När det gäller kärnkraftsfrågan rör vi oss alla i samma riktning, säger Olof Johansson generöst. Ja, problemet är ju att moderaterna tänker inte röra sig på 80-talet, de tänker inte röra sig på hela 90-talet. Jag måste säga att en snigel är som ett snälltåg i jämförelse med Carl Bildt när det gäller att röra sig i riktning mot avveckling av kärnkraften. Så skall Olof Johansson invänta den framfarten, då blir han inte någon pådrivande kraft när det gäller att se till att kärnkraften avvecklas. Vi har ett embryo till regeringsprogram, säger Westerberg. Hundra dagar före valet har man ett embryo till regeringsprogram. Ja, det var inte så att Westerberg gav uttryck för självhävdelse precis! Jag kan instämma. Det är fråga om ett embryo, och det är detta som oroar mig. Det är därför ni inte kommer att ha något regeringsprogram klart, och då uppstår hela den process som jag redovisade tidigare. Så skatterna. Bättre kommunal skatteutjämning betyder för oss socialdemokrater minskade skillnader mellan kommunerna. Det trodde jag Bengt Westerberg förstod, men nu är beskedet givet. När det gäller marginalskattesänkningar vill moderaterna för en 300 000 kronorsinkomsttagare ge ungefär 50 000 kr. i skattesänkning. Om vi vill göra en marginalskatteförändring i takt med inflationen av detta belopp handlar det om tiondedelen i denna riktning i skattesänkning. Det går alltså att utläsa skillnaderna i skattepolitiken, om man vill. Bengt Westerberg frågade: Varför kan man uttala så preciserat att avstängning kommer att äga rum i slutet av den här perioden? Jo, självfallet därför att om man låter marknadskrafterna bestämma, så kör de naturligtvis kärnkraftverken så länge som möjligt — det är ju lönande. Det är en given sak att då kommer alla att lägga avstängningen så sent som möjligt. Sedan var det väl ändå att ta i, när jämförelsen med Karl Erik Eriksson gjordes. Jag understryker, herr talman, att jag aldrig har tagit upp den debatten. Vi socialdemokrater har varit utomordentligt återhållsamma. Men när Bengt Westerberg vill göra detta till en merit i den nuvarande debatten, så konstaterar jag bara att den förre vice talmannen, som representerade folkpartiet, avgick först när hovrättens dom hade fallit. Det är ingen dom som har fallit över Anna-Greta Leijon ännu. KU-granskningen har som bekant inte påbörjats. Det är en oerhörd skillnad, Bengt Westerberg. Jag skulle också vilja säga några ord till Carl Bildt. Bakgrunden till det som har hänt den senaste tiden är ju mordet på landets statsminister. Jag tycker att det var fantastiskt när Carl Bildt gjorde en jämförelse mellan perioden 1976-1982 och det som har hänt de senaste åren. Har Carl Bildt inte ens denna bakgrund klar för sig, då förstår jag till en del de märkliga inlägg som kommer från hans sida. Och den andra delen av anförandet blev inte bättre, när Carl Bildt sade att om det skulle bli en borgerlig regering i höst och det här inte hade avslöjats, då hade denna grupp fortsatt som en hemlig grupp. Vilken oerhörd anklagelse mot landets rikspolischef — att han alltså icke då skulle ha talat med justitieministern i en borgerlig regering, precis på samma sätt som han talade med Anna-Greta Leijon! När det gäller detta med Anders Björck svarade Carl Bildt äntligen. Han säger att det var en privatspaning, så det var inget problem. Men Björck ville ju dra upp det i KU. Då måste det rimligen ha varit något problem. Om det är på samma sätt med Herbert Söderström — detta är en nyhet för mig — så varför inte kalla också Herbert Söderström till KU i konsekvensens namn, om båda sakerna är lika oskyldiga? Det är ingenting som går ihop i Carl Bildts inlägg, det är ingen konsistens i det hela. Och för varje inlägg som Carl Bildt gör här blir det hela mer och mer osammanhängande. Jag gör, herr talman, en reflexion efter den här vårriksdagen — en reflexion som delvis är av ganska dystert slag. Jag anser att den här riksdagen har uträttat mycket positivt, mycket gott för människorna, vilket vi har anledning att vara stolta över. Men det som har nått människorna av riksdagens arbete och av politiken under våren, det är ju i stor utsträckning debatten om vapenexport, smuggling, påståenden om medverkan härvidlag av regering och tjänstemän. Även den delen av riksdagsarbetet har skötts. KU har gjort sin granskning, och vi kan jämföra spekulationerna med vad som faktiskt har hänt. Man skulle kunna uttrycka det så, att det var mycket skrik för litet ull. Nu är det en annan affär som dominerar, och det förekommer vilda rykten och spekulationer om vad som faktiskt hänt. Det påminner mig om samtal som jag ganska ofta hade med Tage Erlander om hans första tid som regeringschef. Det återfinns, för den som är intresserad, i hans memoarer — det gäller de s.k. rättsröteskandalerna i början på 50-talet. Jag kommer särskilt ihåg en episod, där tre framstående författare — det var för resten Ivan Oljelund, Vilhelm Moberg och Ture Nerman — bestämt påstod att statsråd var delaktiga i mord, och att regeringen avsiktligt hemlighöll detta. Det var faktiskt en diskussion som fördes på fullt allvar. Detta visar att det vi upplever i dag i och för sig inte är någonting helt nytt, även om takten i utvecklingen och genomslaget via massmedia i dag av naturliga skäl är mycket starkare. Men jag skulle vilja varna för att det kan uppstå ett visst klimat, en drivhuseffekt, där spekulationer och rykten skruvas upp till fullständigt orimliga proportioner. Och jag skulle faktiskt vilja mana till en viss besinning och till eftertanke. Det är trots allt ett ganska bra land vi lever och bor i — ett land som har oerhörda värden för människorna, men där vi tyvärr har drabbats av en fruktansvärd händelse i vars spår det har inträffat saker som vi kan beklaga. Men detta får inte ändra helhetsbilden av vårt Sverige. Jag hoppas att vi nu skall kunna få utrymme för att redovisa vad vi vill göra för framtiden. En utbyggd föräldraförsäkring vill socialdemokratin genomfö ra för föräldrar och för barn. Genom en utbyggd barnomsorg vill vi skapa en trygghet för och en möjlighet till sådan omsorg. Vi hoppas att genom ett studiestöd som kommer allt fler ungdomar till del skall alla kunna skaffa den utbildning de önskar. Med full sysselsättning skall ungdomar bli efterfrågade i stället för ratade. Och med den fulla sysselsättningen är vi också i den situationen nu att vi kan ge ett rekordstort antal handikappade arbete på öppna marknaden. I genomsnitt fick nästan 2 000 av dessa personer arbete varje månad under senare tid. Det är den högsta siffran härvidlag någonsin, och det menar jag är ett sådant här glädjeämne som vi faktiskt i riksdagen har anledning att vara stolta över. Jag vill också säga att det på flera av dessa områden — jag tror att Bengt Westerberg var inne på detta — har skett en samverkan över blockgränserna. Och det skall väl ändå inte en dag som denna, när det har skiftats hugg mellan partierna, få undanskymmas att det dock har varit möjligt att även under denna turbulenta period åstadkomma en hel del positiva saker. Mot denna bakgrund bör vi — vare sig det blir en borgerlig eller en socialdemokratisk regering — i höst kunna handla på ett sätt som gör att landet utvecklas åt rätt håll. Givetvis är grunden att vi kan behålla en ekonomisk politik som ger en bas för den övriga verksamheten. Och det är kanske trots allt det viktigaste, om vi får en minoritetsregering efter valet i höst av det ena eller andra slaget, att vi ändå känner det gemensamma ansvaret att landets ekonomi inte urgröps. Eljest hjälper det inte vilka stolta paroller vi i övrigt har. Vi måste i allt större utsträckning låta miljön genomsyra hela vår politik. Som en symbol för detta skulle jag vilja citera Stefan Edman, som för en tid sedan skrev följande om den svenska naturen i försommartid — och det får för min del bli avslutningen på denna debatt: ”Vi behöver det, inte minst för att återerövra känslan av mening, livslust och framtidstro. Sannerligen, det är en del av välfärden, av vår heliga ”levnadsstandard".” Att slå vakt om en god miljö i ordets bästa mening är en annan viktig gemensam uppgift när vi nu tillsammans går ut till en svensk sommar. Jag vill tillönska er alla en skön sommar!

Herr talman! Jag ber kammaren om överseende om jag efter denna debatt i de högre politiska sfärerna vänder tillbaka till vad statsministern kallade för basen för nationens utveckling, nämligen ekonomin. Den debatt som förts i kammaren i dag om finanspolitiken och sparandet har även ett långsiktigt perspektiv. I allmänhet har de långsiktiga konsekvenserna av den förda politiken kommit att — vilket har varit fallet även i dag— spela en underordnad roll i debatten. Det är de mera näraliggande perspektiven, i synnerhet ett valår, som fångar uppmärksamheten. Så till vida är dagens debatt inte unik för de 18 riksdagar vid vilka finansutskottet framlagt sina betänkanden. Jag skall inte här göra någon värdering av utskottets insatser. Jag vill dock gärna säga att samhällsekonomin, sådan den avspeglas i finansoch penningpolitiken, har utvecklats i en riktning som vi, som deltog i besluten, inte förutsåg när den nu gällande riksdagsordningen antogs. En brist i riksdagens beslutsprocess är att riksdagens beslut inte mer direkt i sina skilda aspekter relateras till den samhällsekonomiska utvecklingen i stort. Jag har för övrigt till detta riksmöte motionerat om hur man bättre skulle kunna tillåta finansutskottet att spela sin roll som summerande och sammanhållande beredningsorgan, i vad avser de samhällsekonomiska konsekvenserna av skilda politiska beslut. Den frågan har i samband med överläggningen om riksdagens utskottsorganisation behandlats i särskild ordning, och jag skall för min del därför inte nu kommentera den frågan. De centrala samhällsekonomiska problemen är ändå inte i första hand betingade av riksdagens beslutsprocess men väl av en förskjutning av hela det ekonomiska perspektivet under de 18 år som finansutskottet verkat. Låt mig, herr talman, göra en kort rekapitulation av händelseutvecklingen under de 18 år som finansutskottet funnits i arbete. 1970-talet inleddes med en stark expansion av svensk industri och från samhällets sida en fortsatt reformpolitik med snabb uppbyggnad av den offentliga sektorn. Mandatperioden 1973-1976 präglades vad gäller riksdagen framför allt av den mandatmässiga jämvikten mellan blocken i kammaren, vilket i hög grad främjade strävan att konservera den s.k. överbryggningspolitiken. Det var en brett förankrad strävan att i god keynesiansk anda utnyttja samhällets resurser för att dämpa konjunktursvängningarna. Det var en politik av gammal, god svensk tradition, med social rättvisa, aktiv fördelningspolitik och ett kraftfullt hävdande av sysselsättningsmålen som främsta kännetecken. Men det var också en politik som effektivt avskärmade oss från de ekonomiska realiteterna i vår omvärld, som med växande styrka skulle komma att göra sig gällande under de närmaste åren. Sveriges position som modern industrination hade stärkts, och därmed hade också vårt beroende av den internationella ekonomin och av främmande marknader ökat markant. Den s.k. överbryggningspolitiken och vår allmänna svenska självupptagenhet i detta avseende ledde till en förödande och ackumulerad kostnadsexplosion 1975 som, förstärkt av internationella krisfenomen, fick en fullkomligt förödande effekt på svenskt näringsliv. Varken förr eller senare i modern tid har det svenska näringslivet som kollektiv, inkluderande alla branscher och verksamhetsgrenar, redovisat ett negativt resultat. Detta skedde 1977, som alltså var ett totalt förlustår i detta ords egentliga bemärkelse för hela den svenska industrin. Trots detta hölls arbetslösheten nere på en internationellt sett sensationell nivå, om man erinrar sig dåtida vittnen. Det var resultatet av en stark samhällsinsats för att hjälpa industrin att i ordnade former klara sina strukturproblem, men också genom att tillåta en fortsatt expansion av den offentliga sektorn ökade antalet anställda högst väsentligt under denna period. Detta från internationellt beteende helt avvikande mönster kunde hävdas genom underbalansering av statsbudgeten. Denna starka underbalansering skapade i sin tur en omfattande likviditet, som när världskonjunkturen vände i 80-talets början, förstärkt av ett par svenska devalveringar, ledde till en markant och långdragen högkonjunktur. Svensk industri stod då väl rustad att återta tidigare förlorade marknadsandelar och erövra nya. Så till vida har denna variant av överbryggnadspolitiken lyckats som att budgetsituationen till följd av tillväxten i den svenska ekonomin också väsentligt har kunnat förbättras, även om styrkan i konjunkturen ger en starkare budget i dag än som motiveras av underliggande strukturförändringar i samhällsekonomin. Min slutsats är att gamla, fundamentala problem i den svenska ekonomin alltså visar det sig nämligen möjligt att bemästra kostnadsutvecklingen och hålla den på en nivå jämförbar med den för andra aktörer på världsmarknaden. Nu stiger på nytt inflationen i vårt land, och nu ökar kostnaderna i näringslivet. Det är naturligtvis för tidigt att ännu summera erfarenheterna av årets avtalsrörelse, men den ger en obehaglig känsla av att den till sina samhällsekonomiska effekter på sikt får besvärande konsekvenser, för att uttrycka sig milt. Vi kommer därmed på nytt in i ett skede i den ekonomiska debatten som aktualiserar en diskussion om arbetsmarknadens parters ansvar för samhällsekonomin kontra regeringens möjligheter att bedriva en statlig inkomstpolitik. Måhända är jag efter mina år i finansutskottet pessimistisk beträffande de reella möjligheterna att på nationell bas klara anpassningsproblemen till världsmarknaden och dess förutsättningar. Om vi skall undvika att fortsättningsvis dramatiskt och brutalt åka ekonomisk bergoch dalbana och undvika de starka påfrestningar som det medför, måste världsmarknadens förutsättningar tillmätas en avgörande betydelse i hanteringen av den svenska ekonomin. Det är ett ödesdigert memento att svenska företag i så hög grad flyttar ut verksamhet till andra länder i den uttalade avsikten att minska beroendet av den svenska ekonomin och vinna en bättre och säkrare anpassning till världsmarknadens förutsättningar. Det är en tankeställare i första hand för dem som har ansvaret för regeringspolitiken. Sedd i ett större sammanhang har alltså den ekonomiska politiken i vårt land starka drag av ”provinsialism”, samtidigt som vårt beroende av det internationella skeendet blir allt större. Den utveckling vi under de senaste sex åren kunnat bevittna, med en allt större del av den ekonomiska aktiviteten med riksdagsmajoritetens medverkan koncentrerad till vissa tillväxtcentra i landet, har högst väsentligt bidragit till att öka vår samhällsekonomiska sårbarhet. Med denna koncentrationsprocess har följt ökat inflationstryck, eftersom det uppstått nationella inflationshärdar, och det har i sin tur medfört svåra anpassningsproblem på arbetsmarknaden. Märkligt nog ägnas fortfarande dessa problem snarast bara en förströdd uppmärksamhet, inte enbart av riksdagens majoritet utan även av ekonomer och facket. Ändå är brister i den regionala balansen tecken inte bara på slöseri med samhällets resurser utan även på att den s.k. tredje vägens politik misslyckats i vissa fundamentala avseenden. Herr talman! Om vi i fortsättningen vill undvika dramatiska konvulsioner och anpassningsprocesser av typen 1976-1977, och för all del hösten 1982, måste svensk samhällsekonomi, och därmed också finansoch penningpolitiken, bringas i harmoni med den ekonomiska utvecklingen i våra viktigaste avnämaroch konkurrentländer. Dessutom gäller det att mer målmedvetet än hittills ta hänsyn till effekterna på ekonomins struktur och funktion på mikroplanet av t.ex. det nu eftersatta hushållssparandet och naturligtvis av det skattesystem som måste reformeras. Vad jag talat om är ju den lilla nationalstatens universella problem. Harmoniseringen med den europeiska gemenskapen, inte bara handelspolitiskt utan även arbetsmarknads-, finansoch penningpolitiskt, framstår därför som en ofrånkomlig nödvändighet, om Sverige vill behålla sin position som framstående industrination och aktör på den internationella marknaden. Det är signifikativt att en summering av den ekonomiska debatten i Sveriges riksdag denna dag måste ske med hänvisning till den internationella utvecklingen. Informationssamhället är trots allt ett världssamhälle, och inte heller det ekonomiska livet känner längre till några gränser i realiteten. Herr talman! Därmed ber jag att få tacka för år av angenäm, kollegial samvaro i denna kammaren.

Herr talman! Det är obestridligt att 1980-talet på de ekonomiska synsättens område har inneburit en frammarsch för de borgerliga och nykapitalistiska idéerna. Många fragment av dessa idéer har trängt in också i den svenska arbetarrörelsens ledning. Man hör även därifrån ofta samma språk och samma fraser som från de borgerliga bankekonomerna. Det är emellertid min uppfattning, som jag här kort vill redovisa — att det vore bra, om den svenska arbetarrörelsen beredde sig på att det kommer en annan tid och att den sannolikt kommer under nästa årtionde. Jag grundar inte det på någon from förhoppning eller någon subjektiv optimism, utan snarare på de tendenser man kan se i den objektiva verklighet som kommer att möta vår nation och mänskligheten de kommande decennierna. Den kapitalistiska ekonomin bygger på en form av fragmentisering. Varje enhet fungerar för sig själv, bedömer subjektivt sin verksamhet utifrån sina egna interna resultat, formar sin framtid utifrån vilka vinstchanser man bedömer att verksamheten har. Trenden i det industriella samhället i denna nya fas som det är inne i är den rakt motsatta. Samhället fragmentiseras inte. Ekonomin fragmentiseras inte, uppdelas inte i mindre enheter, självständigare och självständigare från varandra. Trenden är den motsatta: att sammanhangen och det inbördes beroendet kraftigt ökar. Då kan man inte i längden ha en organisation av produktion och ekonomi som bygger på ett fragmentiserat synsätt, för det leder oundvikligen till att ingen egentligen har något grepp över helheten, ingen kan förutsäga utvecklingen, ingen kan med någon effekt avvärja hotande problem och katastrofer. Tvärtom menar jag att just de växande inbördes beroendena i ekonomin gör det nödvändigt att bygga denna icke på ett kapitalistiskt lönsamhetsbegrepp utan på vilka externa effekter som varje enskilt företags verksamhet har för ekonomin och samhället som helhet. Då måste någon göra denna helhetsbedömning. Det måste finnas ett sådant helhetsansvar. Den kapitalistiska organisationen tillåter icke utvecklandet av ett sådant helhetsansvar. Det kan bara någon form av socialism och socialistiskt ansvar göra. Vidare förhärligas i den borgerliga nationalekonomin konkurrensen som ekonomisk princip och som livsprincip. Konkurrenssamhällets och klassamhällets principer ställs mot jämlikhetsoch solidaritetssamhällets, och man vill göra gällande att konkurrensoch klassamhället, byggt på eliters makt och eliters uppstigande, är det mest effektiva och välsignelsebringande. 1900-talet borde ha lärt oss annorlunda, och vi kommer att bli tvungna att underkasta oss logiken i dessa lärdomar. Konkurrensen är ett krig — ett krig mellan människor, mellan individer, ett krig mellan företag och arbetsplatser, ett krig mellan nationer och finansgrupper. Och det är också i sista hand en verksamhet som behöver det militära kriget. Det är ingen tillfällighet att kampen om resurser och marknader är det som har drivit fram de två stora världskrigen under 1900-talet. Jag tror inte att någon, om man verkligen vill vara seriös, tror att man kan bygga någon högre form av civilisation på detta inbördes bekrigande och denna strävan efter att lägga beslag på och utnyttja andras resurser och skaffa sig makt över andras liv. Sedan kan man fråga sig: Är klassamhället och eliten av samhälle det mest effektiva samhället? Det är ju vad som påstås. Om det också har andra nackdelar, säger man, är det åtminstone det ekonomiskt mest effektiva. Vi kommer också att upptäcka att så är det inte alls. För vad är det konkurrensoch klassamhället leder till? Jo, till att bara ett fåtal stiger upp till positioner där de verkligen får utlopp för sin skapande förmåga, medan däremot den stora massan hålls i en underordnad position och får rätta sig efter de andra. Jämlikhetens samhälle betyder däremot — eftersom all strävan och kamp för jämlikhet innebär att de nedtryckta strävar efter att höja sig — att mycket fler människor dras in i den skapande processen, att det sker en väldig mobilisering av outnyttjade mänskliga resurser. Det är också ur effektivitetssynpunkt den bästa typen av samhälle. Där försvarar jämlikhetstanken i en ny form och i en ny miljö verkligen sin klassiska position i arbetarrörelsens ideologi. Därutöver vet vi att de stora kapitalen koncentreras alltmer. Det är en oundviklig process i den kapitalistiska världsekonomin. De blir alltmer svåråtkomliga för de demokratiska institutionerna och för nationalstaterna, eftersom storkapitalet organiserar sig i multinationella enheter. Det kommer att leda till en motsättning och en kamp mellan å ena sidan demokratin och dess krav och å andra sidan den stora multinationella kapitalmaktens krav att få breda ut sig. Detta kommer att påverka människorna i deras tankeprocesser, därför att de kommer att se hur multikapitalet urholkar den reella makten hos den begränsade demokrati som vi trots allt nu har. De kommer i ökad utsträckning också att göra slut på ett system där makten har denna koncentrerade karaktär, där den urholkar demokratin, där makten ligger i avlägsna centra som är oåtkomliga för det stora flertalet medborgare och som hotar att förvandla de demokratiska idéerna till ett sken. Jag tror, kort sagt, på goda grunder och med den här reella problematiken i minne, att människornas och världens svåra existentiella problem i vår tid, denna farofyllda tid, kan lösas bara med någon form av socialism. Det blir med all säkerhet inte en socialism av det gamla traditionella slaget men väl däremot en ny socialism, byggd på de traditionella värderingar som den socialistiska arbetarrörelsen i vår del av världen står för. Låt mig, herr talman, på de minuter jag har kvar, kommentera också något av det som tidigare har sagts. Egentligen är ju detta en finanspolitisk debatt, men som i många andra fall tränger sig en del stora elefanter in, som inte vanligtvis deltar i det normala mödosamma politiska arbetet, och pratar om helt andra saker än det tema som egentligen gäller. De har talat mycket om fru Leijon och hennes förehavanden och de allvarliga konstitutionella frågor som krisen i justitiedepartementets ledning väckte. Nu är de stora elefanterna gångna — till sina kaffebord förmodligen — men det är möjligt att någon av dem hittar vägen till något obskyrt protokoll, och jag skulle gärna vilja ge dem ett par ord som de möjligen någon gång av slump kan läsa. Då riktar jag mig till ledarna för den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen, och det är ett antal varningar jag skulle i all blygsamhet vilja utfärda, för jag tycker att den socialdemokratiska ledningen spelar ett högt spel just nu. Den första varningen är: Kom inte och utnämn, inför politiskt medvetna och kunniga människor, Anna-Greta Leijon till den bästa justitieminister vi har haft! Den bästa justitieminister vi har haft under den tid som jag har varit verksam i parlamentet var Lennart Geijer, en människa styrd av en human och social syn på brottslighet och behandling av brottslingar. Anna-Greta Leijon står för en helt motsatt syn, den som Lennart Geijer bekämpade. Försök inte upphöja, ni socialdemokrater, hennes syn till någonting bättre än Lennart Geijers, för då sviker ni grundläggande delar av vad som bör vara en socialistisk och också en socialdemokratisk människosyn. Jag läste en insändare i Aftonbladet — på insändarsidan står ju mycket skräp — som lojaliserade sig med justitieministern och som gjorde det på följande sätt: De som försöker sabotera Ebbe Carlssons arbete är egentligen lika dåliga som terroristerna. Jag vill för det andra varna den socialdemokratiska partiledningen för att försöka bygga en valkampanj på den typen av vulgära stämningar. Den tredje varningen som jag vill utfärda är: Spring inte omkring och tro, ni som tillhör regeringen, att Ebbe Carlssons undersökningar hade något som helst värde för förundersökningen rörande mordet på Olof Palme. ”Informationen” består inte av någonting annat än värdelösa skrönor, skvaller och fjärdehandsuppgifter, av vilka de flesta redan var kända långt innan Ebbe Carlsson gav sig ut på sina odysséer i världen. Det som dömer Anna-Greta Leijon, förutom en hel del andra konstitutionella fel och hennes förhållningssätt till den lagliga rättsordningen i Sverige, är att hon är så okunnig om förundersökningen, så okunnig om Palmemordets bakgrund, att hon värderar skvaller och lösliga teorier på det sätt som hon tydligen gör. För det fjärde finns det nog anledning att säga också: Sprid inte myten att Ebbe Carlsson och Anna-Greta Leijon var ute för att på något sätt rensa upp inom säpo. De lierade sig i stället med en av flera fraktioner inom säpo, och de lierade sig med den fraktion som ville återuppliva det s.k. PKK-spåret, som så grundligt havererade i ett tidigare skede av utredningen. För det femte skulle jag vilja varna för att bygga upp några hypoteser och försöka driva dem om att det finns ett nytt PKK-spår i kombination med de iranska fundamentalisterna. Något sådant existerar i verkligheten inte. Vad regeringen däremot skulle kunna göra som vore positivt för Palmeutredningen vore att utnyttja de kunniga experter som finns på utrikespolitiska sammanhang för att lära någonting och försöka genomskåda den väv av desinformation som har lagts ut från olika håll kring detta mord och kring mordutredningen. Lär man sig genomskåda denna desinformation, kan man faktiskt börja spåra var den verkliga lösningen eventuellt kan ligga. Vi vet att i alla mera uppmärksammade fall av politiska mord som har inträffat på senare år spelar den desinformationskampanj som från olika dunkla sidor alltid sätts i gång en utomordentligt stor roll. Den är ett intressant studieobjekt. Jag skall inte här utveckla detta mera — det är inte tillfälle till det — men genom att studera just var desinformationen har sitt ursprung och vad den består i kan man få vissa antydningar om vad den ursprungligen var avsedd att dölja.

Herr talman! Jag måste ärligt tillstå att jag hade glömt att i debatten om finansutskottets betänkande 30 kan man, som Jörn Svensson snuddade vid, ta uppistort sett precis vad som helst. Jag har naturligtvis haft svårt att riktigt förstå vilken koppling Ebbe Carlsson har till finansutskottets betänkande 30, möjligtvis med det undantaget att utskottet väl förväntar sig gåvoskatt på beloppet som Fischer ställt till förfogande. Jag måste också få säga, herr talman, att jag tycker att det är något uppseendeväckande och vill gärna ha det till protokollet, att vi har ett etermediamonopol som följer den här debatten i sju timmar och tjugo minuter — så lång tid har monopolet sänt debatten — men nu har kamerorna släckts. I och för sig säger jag det med gott humör, för jag är van vid det, men det kan ju också ha med rättsstaten att göra att monopolet ser till att vara så allsidigt som möjligt i sin bevakning. Det hade om inte annat, herr talman, varit nog så värdefullt att det sista Jörn Svensson sade här hade förmedlats ut i etern. Herr talman! Under den här veckan har vi i kammaren debatterat miljöfrågor och energipolitik. I dag behandlas den ekonomiska politiken. Vi kristdemokrater har länge reagerat över att den ekonomiska politiken så lätt frikopplas från andra politiska områden. Jag menar att miljöförstörelsen, slöseriet med jordens begränsade naturresurser, den orättvisa fördelningen mellan ioch u-länderna, den regionala obalansen, de sociala problemen samt den bristande valfriheten för den enskilda människan och kriserna i synnerhet inom vårdsektorn måste komma in i och kopplas till den ekonomiska debatten i betydligt större utsträckning. Den ekonomiska politiken får aldrig fastna i en diskussion om hur våra plånböcker skall bli tjockare. Vi kristdemokrater vill sätta människan i centrum för den ekonomiska politiken. Människovärdet måste helt enkelt bli viktigare än penningvärdet. Det är just därför så absolut viktigt att vårt samhälle får uppleva en etisk och moralisk renässans. Jag tycker att det är uppenbart att det behövs för både statsminister och statsråd och naturligtvis för oss alla. Respekten för människan och respekten för människovärdet existerar inte i något etisktmoraliskt vakuum. Etik och moral, som ju nu alla talar om, måste relateras till något — dessa begrepp svävar inte fritt. De måste kunna avstämmas mot något. Börschefen och för övrigt folket i näringslivet talar numera mycket om etik, behovet av etik och behovet av en inre kompass. Jag tycker att det är ett intressant tal. Men, som sagt, man måste också våga tala om vilken filosofi eller vilken livsåskådning som etik och moral skall stämmas av emot. De ekonomisk-politiska åtgärderna måste därför hela tiden sträva mot de övergripande målen: en god livsmiljö, ansvarigt förvaltande av jordens resurser, meningsfullt arbete åt alla, internationell solidaritet, ett decentraliserat samhälle och ökad livskvalitet för den enskilde individen. Det är därför vi kristdemokrater i olika motioner har föreslagit att en god fysisk och psykisk miljö skall införas som ett mål för den ekonomiska politiken. Vi vill genom att använda skärpta gränsvärden för utsläpp, punktskatter, utsläppsavgifter och miljöskyddsförsäkringar styra utvecklingen mot ett miljövänligt samhälle, men vi vill också intressera oss för människors inre miljö. Bl. a. därför är vi så måna om att få slut på våldet som spys ut över våra barn och ungdomar via videogram. Genom sänkta skatter på arbete och höjda skatter på energi och råvaror kan vi naturligtvis minska resursslöseriet och miljöförstörelsen. Herr talman! Vi kristdemokrater har föreslagit en höjning och effektivisering av u-hjälpen, en kraftfullare regionalpolitik och en mer radikal fördelningspolitik. Vi vill ge småbarnsföräldrar ökad valfrihet genom beskattad vårdlön och sänkt skatt för barnfamiljerna. Vi vill ge friskolor bättre ekonomiska möjligheter och släppa in enskilda alternativ som komplement till offentlig verksamhet. De kollektiva löntagarfonderna vill vi avveckla och överföra deras medel till sjukvården, där det behövs resurser, och till pensionssystemet för att säkra de framtida pensionerna. I stället för centralistiska fonder vill vi ha företagsanknutna vinstdelningssystem, sådana som finns på Volvo, Åkermans i Eslöv osv. På område efter område skulle de kristdemokratiska förslagen innebära stora och små förändringar, som i vissa fall märks snabbt och konkret, i andra fall först på längre sikt — det gäller förändringar som är nödvändiga om vi vill skapa ett människovärdigt och miljövänligt samhälle. Jag tror att vi i den ekonomiska debatten springer ifrån den realitet som råder inom vårdsektorn. Där behövs pengar. Där står vi inför ett vägskäl, men i stället för att tala om varifrån de nya resurserna skall tas, talar vi vitt och brett om privatisering eller möjlighet att överföra pengar från primärvård till specialistvård. Herr talman! Jag tror inte alls att det är någon lösning. Självfallet är en förutsättning för välfärden att vi har en stabil ekonomi med ett konkurrenskraftigt näringsliv. Klarar vi inte av att lösa de akuta problemen för svensk ekonomi kommer vi inte heller att kunna lösa andra problem. Men det är viktigt att de åtgärder vi vidtar står i samklang med de mål vi sätter upp för samhällsutvecklingen. Den internationella högkonjunkturen och det stegrande privata konsumtionen har lett till att ekonomin nu är överhettad. Orderböckerna hos företagen är fulltecknade, konkurrensen om arbetskraften hårdnar, särskilt om den välutbildade i storstadsregionerna. Detta leder till att lönerna drivs upp. Hushållssparandet minskar och är sedan ett par år tillbaka negativt, och bytesbalansen försämras i rask takt. Det höga kapacitetsutnyttjandet i näringslivet och bristen på arbetskraft förhindrar den exportökning som skulle krävas för att kompensera den stigande importen. Under en följd av år har kostnaderna för svenskt näringsliv stigit snabbare än i omvärlden. Sedan 1983 har lönerna varje år ökat 2 procentenheter snabbare i Sverige än i våra 14 viktigaste konkurrentländer. Det som gjort att näringslivets konkurrenskraft inte försvagats mer än som varit fallet är en rad lyckliga omständigheter, det kan inte förnekas. Finansministern har säkerligen skänkt Reagan och oljeshejkerna en tacksamhetens tanke för sänkta dollarkurser och oljepriser. Problemen som svensk ekonomi brottas med förvärras ytterligare av de löneavtal som ingåtts under våren 1988. Enligt finansutskottets med fleras bedömning stannar 1988 års löneökningar, inkl. löneglidning, på 7 Ze, alltså samma nivå som finansministern ansåg vara katastrofalternativet i sin finansplan i januari. Dessutom har vissa avtalsmässiga lönehöjningar lagts i slutet av året, vilket håller tillbaka löneökningarna i år men bildar grund för löneökningarna 1989. Herr talman! Den ekonomiska situationen är bekymmersam. Nu, mitt under en högkonjunktur, borde vi ta tillfället i akt och rätta till de obalanser vi har i ekonomin. Det är nu vi skall skapa ett sådant ekonomiskt läge att vi kan betala igen utlandsskulderna. I stället lever vi över våra tillgångar. Vi konsumerar i en allt snabbare takt samtidigt som vi skjuter problemen framför oss. Regeringen verkar handlingsförlamad när det gäller att plocka fram åtgärder. Man skjuter problemen på framtiden, och det är förstås valet i höst som avgör det. Priset för denna senfärdighet riskerar svenska folket att få betala genom ökade obalanser i ekonomin som i sin förlängning kan leda oss in i ett läge motsvarande det vi hade i mitten av 1970-talet, som det ständigt talas så mycket om. Vi vet vilka problem som då uppstod. Vi kristdemokrater menar att situationen är så allvarlig att resoluta åtgärder måste vidtas snarast. Ekonomin måste kylas ned. Det krävs helt enkelt en stramare finanspolitik. Inte efter valet, eller nästa år, utan nu. Riksbankens panikåtgärder genom höjningen av räntorna nyligen är ett exempel på att finanspolitiken är för svag. Dessutom krävs också aktiva åtgärder för att underlätta avtalsrörelsen 1989. Men samtidigt är det viktigt att de åtgärder som vidtas är i samklang med de långsiktiga mål för den ekonomiska politiken som vi i kds anser vara angelägen. Den överhettning vi upplever i den svenska ekonomin beror till stor del på den under flera år ökande privata konsumtionen. Stigande import och sjunkande hushållssparande har blivit resultatet av den köpfest som pågått. Vi kristdemokrater anser det nödvändigt med en temporär momshöjning för att dämpa den privata konsumtionen och därmed också dämpa importen och förbättra vår bytesbalans. En förutsättning för detta är dock att momsen differentieras. En temporär momshöjning måste kombineras med en sänkt matmoms med minst 10 procentenheter. En ytterligare differentiering kan också övervägas så att en högre moms tas ut på s.k. umbärliga varor. Så snart det stabiliseringspolitiska läget så medger skall den generella momsen sänkas. För att underlätta avtalsrörelsen 1989, motverka löneglidningen framöver och därmed bidra till en balanserad ekonomisk utveckling måste marginalskatterna sänkas. Fördelningspolitiska skäl och det stabiliseringspolitiska läget talar för skattesänkningar i de inkomstskikt där de flesta löntagare finns och där en marginalskattesänkning får viss effekt på ränteavdragen. Därför föreslår kds att marginalskatten sänks till 45 96 i inkomster upp till 150 000 kr. Detta innebär också att ränteavdragen minskar i värde från 50 96 till 45 90. Detta innebär att den skatteskala för nästa år som vi kristdemokrater föreslår i vår motion både bidrar till en lugnare avtalsrörelse och till att minska hushållens skuldsättning. Fördelningspolitiska skäl talar dessutom för att särskilda åtgärder bör vidtas för att sänka marginalskatten för de barnfamiljer med barn under 16 år som har en deltidseller hemarbetande make/maka, den s.k. tudelningsreformen. Det innebär att makarna får slå ihop sina inkomster och dela dessa mitt itu och skatta för hälften var. Det innebär att om familjen har enbart en förvärvsinkomst skall man när man deklarerar ha rätt att tudela denna inkomst. Överföringen från den ena maken till den andra begränsas till fyra gånger basbeloppet. Reformen innebär en marginalskattesänkning för de familjer som är mest i behov av en skattesänkning. Herr talman! Andra skattepolitiska åtgärder vi föreslår är en viss sänkning av arbetsgivaravgifterna och en höjning av energiskatterna. Av miljöoch stabiliseringspolitiska skäl stöder vi kristdemokrater därför utskottets förslag till höjd oljeoch kolskatt. Det stabiliseringspolitiska läget talar för att också näringslivet är med och finansierar marginalskattesänkningen och tudelningsreformen, varför vi föreslår att den s.k. vinstdelningsskatten bibehålls under 1989, trots att löntagarfonderna enligt vår mening skall avvecklas. Vinstdelningsskatten får ses som en temporär åtgärd för att finansiera skattesänkningarna under 1989. Herr talman! Förutom de mer akuta åtgärder som jag har redovisat är det viktigt att mer långsiktigt minska den privata konsumtionen av importerade varor. Det kan ske genom en verklig stimulans av hushållssparandet och ökad valfrihet för den enskilde på det sociala serviceområdet. Därigenom blir den privata konsumtionen av importerade varor mindre, och det sker en större konsumtion av inhemska varor. Dessutom skulle en differentiering av momsen innebära att importerade varor skulle bli relativt sett dyrare, varför mycket tyder på att importen skulle dämpas. Det är också intressant att notera de beräkningar som gjorts på uppdrag av den parlamentariska skatteutredningen. Dessa visar att de som har det sämst ställt, dvs. de 10 96 som har den lägsta inkomsten, använder en större andel av sin disponibla inkomst till att betala moms än de som har det bättre ställt. En sänkning av matmomsen har därmed också ett viktigt fördelningspolitiskt syfte. Herr talman! En viktig faktor som förklarar det sjunkande hushållssparandet och den höga lånefinansierade konsumtion som skapar så stora stabiliseringspolitiska problem för svensk ekonomi är attityderna till sparande och pengar. Den generation som växt upp efter andra världskriget och ofta tillhör de köpstarka grupperna i samhället har nog inte på samma sätt som den äldre generationen vant sig vid att hushålla med pengar och spara för framtiden. Detta kan dels bero på den höga materiella standard som utvecklats, dels på det ogynnsamma klimat som gällt för enskilt sparande. Dessutom har staten tagit på sig uppgiften att spara åt den enskilde för ålderdomen och för oförutsedda händelser som kan inträffa. För att vända utvecklingen mot ett ökat enskilt sparande måste marginalskatterna sänkas. Det är viktigt att slå vakt om det sociala skyddsnät vi har. Men samtidigt finns det anledning att försöka finna mer direkta kopplingar mellan det offentliga sparandet och det privata. Vinstdelningssystem på företagen i stället för kollektiva löntagarfonder är ett exempel på detta. Det är också nödvändigt att skola och samhälle bidrar till att skapa opinion för vikten av ett personligt sparande. Samhällsekonomin och de enskilda människornas privatekonomi är i behov av detta. Herr talman! Kds ser det som angeläget att Sverige under goda år av högkonjunktur gör det möjligt att amortera på landets stora utlandsskuld. Förbättrad bytesbalans, som skulle uppnås med de åtgärder som kds förordar i sin motion, skapar utrymme för detta. Regeringens ekonomiska politik verkar inte ha den ambitionen. Det beklagar jag som kristdemokrat. Med anledning av vad jag här har sagt skulle jag vilja yrka bifall till kds motion Fi27 samt till reservationerna 6, 9, 19, 22 och 25.

Herr talman! Sparandet i Sverige är lägre än någonsin. Den s.k. sparkvoten är negativ, minus 3,7 Jo. Den verkliga bristen på sparande kan dessutom sägas vara större än den synliga, eftersom investeringsnivån fortfarande är för låg med hänsyn till näringslivets utbyggnadsbehov. Man kan fråga sig varför det har blivit så och vad man kan göra åt det. Skälet till att denna situation har uppstått är antagligen att den kraftiga utbyggnaden av de kollektiva skyddsnäten i Sverige har medfört att många enskilda hushåll dragit slutsatsen att de inte själva behöver svara för framtida behov. Motiven för hushållen att spara blir färre, när det offentliga övertar en allt större del av ansvaret för den enskildes försörjning. Att spara till pensionering, sjukdom, arbetslöshet, oförutsedda påfrestningar m.m. är inte nödvändigt när staten garanterar den framtida tryggheten. Ett eget sparande kan tvärtom i många fall leda till väsentligt sämre förmåner än eljest. Det är sannolikt att utbyggnaden av de kollektiva försäkringssystemen och socialpolitikens utformning har bidragit till att trendmässigt sänka hushållens sparande i Sverige under de senaste årtiondena. Hushållens möjligheter att spara har också påverkats av att de disponibla inkomsterna utvecklats dåligt sedan mitten av 1970-talet. Det finns en tendens att vilja upprätthålla en någorlunda jämn konsumtionsökning med åtminstone någon procent från år till år. Sker inte minst motsvarande ökning av den disponibla inkomsten, går det ut över sparandet. Detta innebär att den kraftiga höjningen av skattetrycket, vilken syftar till att ta i anspråk konsumtionsutrymme för den offentliga sektorns räkning, har motverkats genom att hushållen har dragit ner sitt sparande. Även den uppbromsning av näringslivets utveckling som skett sedan mitten av 1960-talet, med åtföljande dämpning av samhällets totala inkomstökning, har negativt påverkat hushållens inkomster och därmed minskat sparandet. Till stor del sammanhänger således den trendmässiga försämringen av sparandet med utbyggnaden av den offentliga sektorn och det höga skattetrycket. Raset i sparkvoten under 1980-talet förklaras också av att det materiella sparandet — främst hushållens bostadsinvesteringar — har minskat kraftigt. Bakom denna utveckling återfinns bl.a. begränsningen av rätten för avdrag till boenderäntor som genomfördes under perioden. Lärdomen av denna utveckling är att ytterligare begränsningar torde sänka sparkvoten än mer. Den försämring som under de allra senaste åren har inträffat kan dessutom förklaras av att avregleringen på kreditmarknaden ökat tillgången på krediter för hushållen, något som tillsammans med höga marginalskatter gjort lånefinansierad konsumtion mindre kostsam än vad den annars skulle ha varit. För att hushållens sparande skall öka, krävs förutom varaktigt ökade realinkomster också en efter skatt god realavkastning på sparande. Det måste helt enkelt löna sig bättre att spara än att låna. En annan faktor bakom det dåliga sparandet är att hushållen tenderar att tillfälligt minska sparandet när det sker en oväntad nedgång i inflationstakten, vilket skedde under 1986 till följd av fallande internationella råvarupriser. En bestående låg inflationstakt har däremot en gynnsam inverkan på sparandet. Ytterligare en viktig orsak till det dåliga hushållssparandet är den osäkerhet om sparandets framtida avkastning som den socialdemokratiska regeringens politik framkallar. Som exempel kan nämnas de många försämringar av aktiebeskattningen som genomförts, liksom genomdrivandet av pensionsskatten och beslutet att kraftigt höja beskattningen av företagsanknutna vinstandelssystem, vilket ytterligare kan ha försämrat sparandet. Nej, herr talman, för att människor verkligen skall våga spara långsiktigt krävs att spelreglerna ligger fast över tiden. Detta är mycket viktigt och måste enligt min uppfattning vara en bärande princip, vilket socialdemokraterna tycks ha alldeles glömt bort. Den totala brist på sparande som vi för närvarande har i den svenska ekonomin är därför ett allvarligt problem. Den synliga sparandebrist som kommer till uttryck i bytesbalansens underskott ökar nu åter. Men eftersom investeringsnivån i svenskt näringsliv alltjämt är för låg, är den verkliga sparandebristen i ekonomin långt större. Detta är klart oroande. Vad tänker socialdemokraterna göra för att vända denna oroväckande utveckling? För socialdemokraterna var ju en viktig utgångspunkt i den s.k. tredje vägens politik att öka sparandet och kapitalbildningen. Men detta har inte inträffat. Det enda som har skett sedan regeringsskiftet 1982 är att de tidigare underskotten i de offentliga finanserna har omvandlats till sparandeunderskott i den enskilda sektorn. Det dåliga hushållssparandet, som det i och för sig finns förklaringar till, utgör därför en viktig orsak till det totala sparandeproblemet i svensk ekonomi både stabiliseringspolitiskt och strukturellt. Utfallet för 1987 är det lägsta som noterats i modern tid. Regeringen beräknar hushållens sparkvot — summan av hushållens reala och finansiella sparande i förhållande till den disponibla inkomsten — till minus 3,7 Jo. Det innebär att hushållen fortsätter att låna och att ta av sina sparmedel för att konsumera. Så kan det ju inte fortsätta så länge till. Den totala sparandebristen i den svenska ekonomin är enligt min mening alltså ett mycket allvarligt problem. Detta skapar ytterligare problem. När investeringarna inom näringslivet ökar, och det behöver de göra, kan företagen nämligen inte själva finansiera dessa fullt ut, utan är beroende av kapitaltillförsel utifrån. Historiskt sett har detta kapitalbehov i huvudsak täckts genom ett sparandeöverskott hos hushållen. Nu, när något sådant inte finns, återstår antingen att bygga upp ett sparandeöverskott i den offentliga sektorn, att stimulera till ett ökat enskilt sparande eller kapitalimport utifrån. Den socialdemokratiska politikens uttalade syfte är att skapa bestående överskott i den offentliga sektorn. Det har vi fått många bevis på. Denna väg leder mot ett successivt överförande av ägande från den privata till den offentliga sektorn, vilket skulle innebära en fortgående socialisering av ekonomin. Det kan vi moderater inte acceptera. Vidare visar utvecklingen att det inte nämnvärt går att öka hushållens sparande med hjälp av skattemässiga styråtgärder, som t.ex. i allemanssparandet. Utan långsiktig bindning leder sådana arrangemang mest till att människor flyttar sparmedel från ett konto till ett annat. Vi moderater anser därför att sparandet på allemanskontot främst bör uppmuntras då det sker via allemansfond, dvs. i aktier. Vi tycker att ur riksgäldskontorets synvinkel är allemanssparandet dessutom en dyr upplåningsform, som kontoret har dålig kontroll över på grund av dess mycket kortfristiga karaktär. Riksgäldskontoret kan genom att ge ut statsskuldsväxlar och riksobligationer på marknadsmässiga villkor klara statens lånebehov till en betydligt lägre kostnad. Dessutom är det ju så att ett skattegynnat sparande i statsskulden ger egendomliga störande konsekvenser, när det som i dagsläget är så att det offentliga sparandet visar ett stort överskott och de icke-finansiella företagen har ett negativt sparande till följd av ökade investeringar. Inte heller, herr talman, utgör den typ av påkostade annonskampanjer som spardelegationen genomför någon effektiv sparpolitik. Därför anser vi att spardelegationen bör avskaffas. Nej, herr talman, det bästa för hushållens sparande vore en generell ekonomisk politik som främjar varaktig tillväxt genom skattelättnader, återinförande av fasta spelregler och avveckling av löntagarfonderna. Då skulle viktiga förutsättningar för hushållssparandets återhämtning föreligga. Men förmodligen räcker det inte med detta, utan man behöver också säkerligen vissa selektiva sparstimulanser för att premiera långsiktigt bundet sparande och även sprida ägandet av bostäder och aktier till fler människor. Vi har i vår motion Fi613 utvecklat våra synpunkter och följt upp dem i reservationer till det betänkande som vi just nu debatterar. Låt mig, herr talman, bara sammanfatta de synpunker som vi i moderata samlingspartiet vill att en framsynt sparandepolitik bör bygga på. För det första bör det finnas stabila regler. Den osäkerhet som regeringen skapat genom de många försämringarna för aktiesparandet — pensionsskatten och skärpt skatt för sparande i företagsanknutna vinstandelssystem — får motsatt verkan. För det andra bör det föras en ekonomisk politik som långsiktigt ökar hushållens disponibla inkomster genom ökad tillväxt och lägre skattetryck och som höjer avkastningen efter skatt på sparandet. Sänkta marginalskatter gör det t.ex. mer lönsamt att spara och mindre lönsamt att låna. Det är särskilt viktigt att stimulera långsiktigt bundet sparande samt att sprida ägandet av bostäder och aktier. Inom dessa områden finns det därför anledning att föreslå särskilda åtgärder. För det tredje föreslår vi därför att långsiktigt sparande bör stimuleras genom att startsparande införs, som gör det möjligt för föräldrar och släktingar att, med vissa skattefördelar, bygga upp ett startkapital för barn och ungdomar. Vidare bör pensionssparandet breddas, så att det också kan ske i bank med liknande skattefördelar som gäller för det nuvarande försäkringssparandet. För det fjärde bör försäkringssparandet främjas genom att genomförda försämringar för kapitalförsäkringar återtas och genom att möjligheter till nya försäkringskonstruktioner öppnas. För det femte är en breddning av bostadsägandet det bästa sättet att åstadkomma en jämnare fördelning av förmögenhetstillgångarna. Sänkta inkomstskatter och slopandet av både nuvarande avdragsbegränsning och fastighetsskatt är viktiga inslag i en moderat politik för att öka bostadsägandet. Omvandling av hyreslägenheter till bostadsrätt och även ägarlägenheter bör underlättas. Ett målinriktat bosparande i bank bör stödjas med statliga premier. För det sjätte är det i en marknadsekonomi särskilt angeläget att aktiesparandet är väl spritt bland medborgarna. Det enskilda aktiesparandet har under lång tid straffbeskattats, vilket lett till att hushållen sålt ut betydande aktieinnehav till institutioner. Denna utveckling måste vändas, vilket förutsätter att nuvarande skattemässiga diskriminering av privatpersoners aktieägande upphör.

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga reservationer till finansutskottets betänkande nr 21 där det finns moderata företrädare.

Herr talman! Ett omhuldat tema i alla socialdemokratiska inlägg i den ekonomiska debatten har varit att de icke-socialistiska partierna inte kan enas om en gemensam ekonomisk politik. På område efter område har under senare tid enighet uppnåtts mellan folkpartister, moderater och centerpartister. Låt mig peka på familjepolitiken med vårdnadsbidrag, löntagarfondernas avskaffande med tillhörande premierat sparprogram samt en gemensam linje då det gäller utförsäljningen av statliga företag och av mark för jordbruk och skogsbruk. Tidigare i dag har de gemensamma riktlinjerna för den ekonomiska politiken också redovisats. Till dessa fyra viktiga områden kan vi i dag lägga en gemensam syn på hur hushållssparandet i landet skall främjas.

Den sammanlagda effekten av denna gemensamma sparpolitik bör bli att minskningen i hushållens sparande kan vändas. Mot bakgrund av årets sparkvot — där vi nått det för ett industriland unika värdet minus 3,7 Jo — framstår en sådan vändning som absolut nödvändig. Det är genom en ökning av hushållssparandet som vi måste åstadkomma jämvikt i landets bytesbalans mot utlandet — inte genom en ökning av det offentliga sparandet, som ju som regel kräver en ytterligare höjning av skattetrycket och som resulterar i ett ökat kollektivt ägande. Under påskveckan i år ordnades ett symposium om sparandets problem. En japansk professor redovisade där varför sparandet i Japan var så högt och en tysk varför så var fallet även i Västtyskland. Mellan raderna i bägge anförandena kunde man notera att bägge talarna framhöll fasta spelregler såsom väsentliga faktorer för ett positivt sparande. Här har vår regering i dag ett stort ansvar. Ändringen — genom ett enkelt riksdagsbeslut — av räntan på allemanssparandet, engångsskatten på pensionssparandet, borttagandet av lättnaden på beskattningen av aktieutdelningar, skatten på andel-i-vinstsystem, höjningar i två steg av aktieomsättningsskatten och införandet av valpskatten, allt är exempel just på frånvaron av fasta spelregler. De icke-socialistiska partierna är också överens om att det är viktigt och önskvärt att öka ägandespridningen i vårt land. Då socialdemokraterna har chansen att bidra härtill har de förfuskat den. Utförsäljningen av aktierna i Procordia var organiserad på ett sådant sätt att aktierna blev nästa oåtkomliga för den breda allmänheten. PKbankens köp av Carnegie Fondkommission med betalning i egna aktier är ett annat praktexempel på hur staten kan sälja ut aktier i statliga företag utan att på minsta vis eftersträva ökad ägandespridning. Den bistra sanningen är naturligtvis den, att socialdemokraterna inte har det minsta intresse av att åstadkomma ägandespridning. Kollektivt ägande, senast exemplifierat av förslaget om en femte AP-fond, är regeringens målsättning. Här går den verkliga vattendelaren mellan socialistisk och icke-socialistisk politik. I reservation 11 har folkpartiet yrkat att skattelättnaden för ”ideellt sparande” bör gälla utöver skattelättnader på vanligt allemanssparande. Vi är glada över att principen om skattelättnad för ideella gåvor nu accepterats, men vi anser att lättnaden bör gälla på ett fördubblat högsta belopp. Det gäller ju en insats för ett allmännyttigt ändamål — inte någon lättnad för en enskild persons skattesits. Herr talman! Jag yrkar bifall till de gemensamma icke-socialistiska reservationerna 1, 7, 8, 9 och 10 samt till folkpartiets reservation 11.

Herr talman! Jag tänker i mitt inlägg uppehålla mig vid ungdomsbostadssparandet och bosättningslånen, men först vill jag säga några ord med anknytning till det som har sagts i debatten om allemanssparandet. Genom denna sparform har verkligen skapats möjligheter för den som kan spara och spara regelbundet. Därmed förbättras på sikt spararnas ekonomi samtidigt som sämre bemedlade tvingas in i en fördyrande lånekonsumtion. Det är bra att regeringen nu har börjat uppmärksamma de sociala avigsidor som kan uppkomma för enskilda hushåll som i större utsträckning tvingas att lånefinansiera sin konsumtion. Jag hoppas att det snabbt kommer förslag till åtgärder som kan förändra och förbättra dessa förhållanden. Enligt min uppfattning måste nu främst sådana åtgärder genomföras som gör att fler hushåll får möjlighet att spara en del av inkomsten — inte åtgärder som innebär att vi premierar dem som redan har sparat. Olika sparstimulanser har under senare år införts för att underlätta ungdomars sparande till en egen bostad, och det har i olika sammanhang sagts att chansen för de ungdomar som saknar en egen bostad att erhålla en sådan blir större om de kan köpa en bostadsrätt. Det sparande som skett har varit knutet till allemanssparandet, och ungdomar har därvid rätt att erhålla s.k. bosparlån av kontoförande bank. Dessutom har under åren 1985 och 1986 getts möjligheter att knyta ungdomars bosparande i HSB och Riksbyggen till allemanssparandet.

Problemet för de hundratusentals ungdomar i vårt land som köar för en bostad är bristen på bostäder och de höga hyrorna. Problemet är att nybyggandet av bostäder minskade kraftigt under flera år samtidigt som ungdomskullarna växte, att byggkostnader och hyror ökat betydligt mer än vad löner och priser i övrigt ökat och att efterfrågan på bostäder åt ungdomar kommer att öka med omkring 10 000 per år de närmaste åren. Många orter och regioner kan inte garantera bl.a. nyinflyttade och nybildade hushåll en egen bostad, och kommunerna klarar inte sitt ansvar mot sina invånare. Den grova spekulationen på bostadsmarknaden, framför allt i storstadsområdena, har fortsatt att öka. Det gäller omvandlingen av hyreslägenheter till andelsoch insatslägenheter, miljonpriser vid försäljning av bostadsrätter och småhus, handel med hyreslägenheter osv. Ungdomarna varken vill eller kan konkurrera om bostäder på denna marknad. Det hjälper inte att införa en ny sparform med viss bonusränta för ungdomar mellan 16 och 25 år! Hundratusentals bostadslösa ungdomar söker i dag en hyreslägenhet, och de åtgärder som skall vidtas för att förbättra de ungas ställning på bostadsmarknaden måste främst inriktas på andra åtgärder än dem som nu föreslås. Det finns för få hyreslägenheter, det byggs för litet och hyrorna är för höga. Det är problemen, och det är utifrån detta som åtgärder måste sättas in. Vpk har i olika sammanhang under senare år framfört en rad förslag som snabbt skulle förbättra ungdomarnas ställning på bostadsmarknaden, förslag som tyvärr, med några smärre undantag, har avvisats av övriga partier. Resurssvaga hushåll och framför allt ungdomar som söker sin första bostad drabbas hårdast av nuvarande förhållanden. Det är bra om ungdomar med god inkomst deltar i någon form av sparande, men det stora flertalet ungdomar i åldern 16-25 år har mycket begränsade möjligheter till detta, och många saknar helt egen inkomst. Herr talman! Det bästa stödet för att lösa ungdomarnas bostadsbehov är att bygga fler och billigare hyresbostäder och frigöra smålägenheter, bl.a. alla de lägenheter som inte bebos permanent, dvs. där det inte finns någon mantalsskriven boende. Dessutom måste alla hushåll, dvs. även ungdomar som nu inte omfattas av ungdomsbostadsstöd, få rätt till bostadsbidrag. Den nya sammanblandningen av bostadsbidrag och studiemedel måste upphöra och bostadsbidragen förbättras. Hyrorna kan minskas genom en sänkning av den garanterade räntan, och hyreshöjningarna kan stoppas genom att årliga upptrappningar av räntan bromsas på sätt som vpk har föreslagit: genom riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag har velat uppehålla mig vid dessa frågor därför att utgångspunkten för diskussionen om att underlätta för ungdomar att erhålla en bostad och klara av sina bostadskostnader är helt felaktig när det gäller de åtgärder som man här föreslår. Förslagen kommer att få ytterst marginell betydelse. Därför är det viktigt att åtgärderna i stället inriktas på att vi skall komma ifrån nuvarande förhållanden. I det betänkande vi nu diskuterar behandlas också frågan om återinförande av bosättningslånen. Förslag om återinförande har tagits upp i tre motioner, dels i en partimotion från vpk, dels i två socialdemokratiska motioner. Bosättningslånen upphörde den 1 januari 1982 genom beslut av en borgerlig riksdagsmajoritet. Riksdagen beslutade år 1983, med anledning av vpkoch s-motioner, att bosättningslånen skulle återinföras i någon form. Detta gavs regeringen till känna. Som bekant har bosättningslånen trots detta ännu inte återinförts. Bosättningslånen hade stor betydelse för ekonomiskt svaga hushåll, inte bara för ungdomar som satte bo. Lånen fyllde också ett stort behov, nämligen att ge hushåll med små ekonomiska förhållanden möjligheter att få lån till förmånlig ränta och med goda amorteringsvillkor. Lånen fyllde en social funktion och var ingen dålig affär för staten. Avvecklingen av lånen ledde också till mycken kritik från bl.a. sociala myndigheter, från konsumentverket och riksbanken och innebar ingen reell besparing för samhället. Det har under de senaste åren i en rad vpkoch s-motioner framförts argument för ett återinförande, och även finansutskottet har så sent som i betänkande 1986/87:24 noterat att ungdomar som är i särskilt behov av stöd till bosättning kan hamna vid sidan av nuvarande möjligheter till stöd. Man ansåg därför att regeringen noggrant borde följa utvecklingen och ta de initiativ som kan visa sig erforderliga. Det är nu dags att ta de initiativen! Det är nödvändigt att nu underlätta för både ungdomar och andra personer med och sparstimulerande åtgärder resurssvaga hushåll att klara sin bosättning genom att återinföra bosättningslånen. Lånen skall självfallet liksom tidigare ges med bra villkor beträffande amorteringstider och med låg ränta samt i övrigt med sådana villkor att inte unga nybildade hushåll utestängs från lånemöjligheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna nr 6 om ungdomars bosparande m.m. och nr 14 om återinförande av bosättningslån.